Herr talman! Elisabeth Svantesson har frågat mig hur höjda kostnader för att anställa unga och personer över 65 år kommer att leda till fler i arbete och fler arbetade timmar.Den tidigare regeringens nedsättning av sociala avgifter för unga är en ineffektiv åtgärd. Den innebär att staten subventionerar arbetsgivare som ändå anställer unga. En rad oberoende bedömare menar att reformen haft mycket små effekter på sysselsättningen, särskilt i förhållande till kostnaden.Det är mer effektivt att satsa resurser på ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför behövs investeringar i jobb, utbildning och praktikplatser. Ingen ung människa ska behöva gå arbetslös i mer än 90 dagar. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2015 bland annat utbildningskontrakt för att möjliggöra för unga arbetslösa att slutföra sin utbildning. Regeringen föreslår också traineejobb, där unga arbetslösa ges möjlighet att arbeta i välfärden samtidigt som de får en relevant yrkesutbildning.Lön och pension bör beskattas på samma sätt. Att återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år är ett steg mot ökad likformighet i skattesystemet. Resurserna kan också användas mer effektivt genom åtgärder för att alla ska kunna arbeta längre.Alla människors kompetens ska tas till vara så länge de kan och vill arbeta. I dag klarar många personer inte av att arbeta till 65 års ålder. Hög arbetsbelastning, stress och osäkra anställningar skapar arbetsmiljörelaterade problem på många arbetsplatser. Regeringen föreslår därför satsningar på att förbättra arbetsmiljön och stärka arbetslivsforskningen i budgetpropositionen för 2015.

Herr talman! Välkommen, Magdalena Andersson, till interpellationsdebatterna!Det är ett paradigmskifte eftersom vi nu går ifrån en ansvarsfull politik som har fört Sverige genom kris och lågkonjunktur. Den ska bytas ut mot osäkerhet och lägre tillväxt.Det är ett paradigmskifte eftersom vi nu har en finansminister som talar om jobb och en aktiv näringspolitik men i själva verket lägger stora skatter på företagande och jobb.

Det är ett mål man kan nå utan ett enda nytt jobb. när hon fick frågan om vad som är det mest jobbskapande i hennes budget. Då svarade hon: traineejobben. Det är det mest jobbskapande - av staten till 100 procent finansierade ettåriga platser i offentlig sektor för ungdomar. Det är det mest jobbskapande som den här regeringen har i sin budget.Den här frågan har jag ställt till finansministern eftersom jag tror och tycker att det är viktigt att fler unga kommer in på arbetsmarknaden och att fler äldre stannar kvar lite längre. För att hitta drivkrafter för arbetsgivare att anställa en ung i stället för en äldre när vi har en väldigt sammanpressad lönestruktur är just sänkta kostnader en viktig väg att gå. Om det är så - och det är en fråga jag vill ställa till finansministern - att höjda kostnader inte spelar någon roll för företagen eller sysselsättningen, då måste man undra varför regeringen kompenserar kommunerna för den höjda kostnaden för att ha unga anställda. Varför ska kommuner kompenseras men inte de företag där många av de nya jobben vuxit fram?
Herr talman! Ja, det är ett paradigmskifte efter åtta år med borgerlig regering, där det har funnits ett svar: sänkt skatt.Nu finns det en regering som har lite andra idéer, som ser att den politik som har verkat under åtta år inte skapade alla de jobb som den tidigare regeringen och även många ekonomer hade trott att den skulle göra i just de beräkningar som Elisabeth Svantesson tycker är så viktiga. Vi ser efter åtta år att de förhoppningarna tyvärr inte infriades. Det räcker inte att sänka skatten och sedan vänta, rulla tummarna och hoppas att jobben ska komma.Ungdomsarbetslösheten har inte sjunkit efter det att man sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar. Tvärtom steg den sedan. Det kanske inte är så konstigt eftersom det mest effektiva sättet att stimulera att ungdomar får arbete kanske inte är att subventionera alla de ungdomar som skulle haft jobb i alla fall, de som i alla fall hade haft jobb på McDonalds. Det är naturligtvis mer effektivt att lägga resurserna på de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.Här finns ett paradigmskifte: I stället för att subventionera anställningar för unga, nyutexaminerade handelshögskolestudenter, läkare, civilingenjörer eller ungdomar som har gått yrkesprogrammen på gymnasiet och får jobb direkt vill vi vända resurserna mot de ungdomar som bevisligen har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är ungdomar som har varit arbetslösa länge. Vi ser att de som framför allt är arbetslösa bland ungdomar är de som inte har klarat av gymnasieutbildningen. För dem är det väldigt svårt i dag att komma in på arbetsmarknaden, och det lär inte bli lättare när de här ungdomarna blir lite äldre, om 10, 20, 30 år. De har ett långt arbetsliv framför sig.Då säger vi: Det är bättre att de ungdomarna får en möjlighet att få det stöd de behöver för att ta sig igenom gymnasiet, till exempel genom att kombinera gymnasiestudier på halvtid med ett jobb på halvtid. Det är ett förslag som vi lade fram i budgeten och som vi nu hoppas kommer att passera genom riksdagen.Det handlar om att ungdomar som är arbetslösa och som inte har gått ut gymnasiet ska kunna göra den här kombinationen och få den här lilla moroten av att ha ett jobb, ett halvtidsjobb. Men det får man bara om man också slutför gymnasieutbildningen. Det är något som har provats i flera svenska kommuner och som har haft väldigt fina resultat. Men vi tycker också att ungdomar som har en gymnasieutbildning och som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden ska få möjlighet att ha ett traineejobb i äldreomsorgen.Det här kommer att vara riktiga anställningar. Vi använder de yrkesintroduktionsavtal som är tecknade mellan arbetsgivarnas parter och som för övrigt den tidigare regeringen har lyft fram som en väldigt viktig svensk modell för att ungdomar ska komma in i arbete. Ni lade ju också på en subvention för att fler ungdomar skulle kunna ha sådana här yrkesintroduktionsavtalsjobb.Det är precis det vi gör, fast vi lägger in en lite större subvention. Det blev ju inte så många jobb med er modell. Där lägger vi in en större subvention så att fler ungdomar ska få möjlighet att få en riktig anställning. Det gäller under ett år. Då får man in en fot på arbetsmarknaden. Sedan ska man kunna kombinera det med utbildning. På så sätt får ungdomar in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som våra äldre, som är i behov av hemtjänst eller äldreomsorg, kan få en tryggare vardag. Och de som jobbar i äldreomsorgen kan få lite extra hjälp, hjälp med tunga lyft, eller få lite extra tid för de äldre.Det är vårt förslag.
Herr talman! Magdalena Andersson svarar fortfarande inte på frågan: Hur många fler jobb blir det när man höjer kostnaden för att anställa äldre personer och de här unga?Jag håller med om att ungas jobb är prioriterade. När Magdalena Andersson säger att det bara fanns ett svar från den tidigare alliansregeringen är det sant. Men det var inte det svaret Magdalena Andersson använde. Det handlar om jobb. Hur kan vi få fler jobb i ekonomin?Vi har startat en jobbmotor. Mitt i den hårdaste motvind, i en kall lågkonjunktur, har jobben vuxit fram. Det är över 340 000 fler jobb. Det är unikt. Om Magdalena Andersson inte kan erkänna det har vi verkligen ett paradigmskifte. Då har vi en finansminister som helt stänger ute omvärlden och inte ser att vi faktiskt har fått fler jobb.Men jobben måste fortsätta att bli fler. Det är därför vi i Alliansen är så tydliga med att den jobbskapande motorn måste fortsätta. Det måste läggas i en högre växel, inte lägre.Men låt oss nu gå till den fråga som ingen visste någonting om för en månad sedan, nämligen att ni nu också höjer kostnaden för äldre. Det är uppenbart så att ni nu ska finansiera de löften som ni gav: allt till alla. Det kommer naturligtvis inte att ske, för det var så många löften ni levererade. Men några av de här löftena, som ni finansierade, ska ni nu hämta hem pengarna för. Då tar ni det från jobb och företagande. Det är svart på vitt. Och det är ett förslag som ingen visste något om, nämligen att höja kostnaden för att anställa äldre.Jag har haft förmånen att träffa många äldre som har stannat kvar på arbetsmarknaden. Finansministern vet ju också att vi behöver fler unga som kommer in snabbare och att vi behöver fler äldre som orkar jobba lite till, kanske några timmar i veckan eller en dag i veckan. Men många arbetsgivare är rätt skeptiska, dessvärre, och har negativa attityder till äldre arbetskraft. Därför behöver vi uppmuntra detta.Det är dubbelt så många över 65 år som jobbar i dag, jämfört med 2006. Det beror på många saker, såklart. EnJag ställer då frågan till finansministern: Vad får det här för effekter på äldres sysselsättning? Jag får inget svar på den frågan. Det är en viktig fråga för alla de företag som har startat, till exempel Pensionärspoolen i Lund eller Seniorfixaren i Karlskoga. Där har man dessutom ofta både RUT-tjänster och äldre anställda. De äldre är glada - de kan jobba ett par dagar i veckan - och företagen har skapat nya jobb. Kommer det här inte att påverka företagandet?Återigen: Om det inte har någon effekt att höja kostnaderna för de här arbetsgivarna, varför kompenserar regeringen just kommunerna, om det inte påverkar kostnader, verksamheter och sysselsättning? Det här är en fråga som jag fortfarande inte har fått svar på, herr talman.
Herr talman! Elisabeth Svantesson! Det finns två sidor. Om det var så att länder som inte hade någon skatt var de länder som hade högst sysselsättning och minst antal arbetslösa skulle vi ha ett problem. Men det är faktiskt inte alls så världen ser ut. Alla skatter man tar ut påverkar naturligtvis ekonomin, men hur man använder skatterna påverkar också ekonomin.Resultatet av er politik är till exempel att ni har använt alla resurser som har vuxit fram i ekonomin, och mer därtill, till att sänka skatten. Ni har sänkt skatten för personer som arbetar. Men det har till exempel gjort att kvaliteten i äldreomsorgen har sjunkit, som sedan har fått resultatet att över 100 000 personer - de flesta är kvinnor - har gått ned i arbetstid för att de inte tycker att äldreomsorgen håller tillräckligt hög kvalitet. Det får också jobbeffekter. har för jobbeffekt.Det vi gör i den här budgeten är att vi finansierar alla de reformer vi lägger fram. Det har vi varit tvungna att göra, eftersom er regering har lämnat ett mycket stort hål i statens finanser efter sig. Det är så stort att vi nu lånar 10 miljoner i timmen för att finansiera era skattesänkningar. Det gör att vi behöver finansiera reformer.Det är vi ändå ense om. Även Moderaterna har ju månad ut och månad in talat om att kronaförkrona-principen gäller och att man måste finansiera alla reformer. Om det inte finns några pengar att genomföra reformer för, Elisabeth, är väl pengarna slut - eller hur? Det finns inga pengar. Pengarna är slut. Då måste vi finansiera våra reformer, och då behöver man höja skatten. Då får det vara genomtänkt hur man förändrar skatten men också hur man använder pengarna.Ja, vi höjer skatten, men vi använder de pengarna till offensiva satsningar för att jobben ska kunna bli fler. Det handlar om att investera mer i infrastruktur. Det handlar om att investera mer i företagande, till exempel ungt företagande, turism och exportsatsningar. Det handlar om att satsa mer på utbildning, så att ungdomar kan få en utbildning men också att fler av de ungdomar som skulle vilja få en högre utbildning kan få det.Vi vänder den trend som den borgerliga regeringen har haft med att dra ned på antalet högskoleplatser. Det var en borgerlig regering som ville att färre ungdomar skulle få möjlighet att få en högre utbildning. Detta vänder vi. Det är också ett paradigmskifte. Fler ungdomar ska få möjlighet att läsa vidare på högskolan.Det är klart att det är en ekonomi. Om man inte skulle ha någon barnomsorg skulle man naturligtvis ha lägre skatt. Men då skulle det vara mycket svårare för föräldrar att jobba. På så sätt är det förnuftigt att ta ut skatt för att se till att man har en väl fungerande välfärd, så att människor, både de som har äldre föräldrar och de som har barn, ska kunna jobba.På så sätt kan skattehöjningar, om man använder pengarna rätt, faktiskt leda till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet än om man har väldigt låga skatter. Och tittar vi oss runt omkring i världen ser vi ganska ofta att länder som har ett ganska högt skattetryck också har en väldigt hög sysselsättningsgrad. Det är det som är tankarna bakom regeringens politik.Vi redovisar också i finansplanen en samlad bedömning av vad våra åtgärder har för effekt på sysselsättning. Bedömningen är att arbetslösheten sjunker något på kort sikt men att de långsiktiga effekterna av den samlade politiken är osäkra. Det är de alltid.
Herr talman! Det ska vara genomtänkta skatter - precis. Jag delar finansministerns bild av att det inte handlar om att ha världens lägsta skatter. Det har vi verkligen inte. Det är ingen som betvivlar detta. Men frågan är just: Är de genomtänkta? Är det mest genomtänkta man kan göra att beskatta jobbframväxt och jobbtillväxt?

Varför satsar man då med en sådan kirurgisk precision på skatter som slår mot företagandet i Sverige när vi behöver fler företag som växer och anställer? De över 340 000 nya jobb som har vuxit fram har ju främst kommit i den privata sektorn. Och varför är det så viktigt? Jo, det är då vi också får mer resurser till välfärd. Vi har 340 000 fler skattebetalare som är med och betalar till en god omsorg och till en bra skola.
Herr talman! Resurser till den framtida välfärden skapas av att fler arbetar, och det är därför som regeringen i budgeten satsar stort på att fler jobb ska växa fram. Det är det som är i fokus, och det är också därför regeringen har satt upp målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU senast 2020.Det som är bra med det målet är att vi inte bara ska fokusera på arbetslösheten, utan vi ska också noga följa sysselsättningsutvecklingen och antalet arbetade timmar. Det är viktigt att ha fokus på alla dessa tre mål. Det är det som är bättre med det här målet än den förra regeringens mål, som ju mycket väl kunde uppnås bara genom att människor delade på jobben. Det behöver inte komma fram ett enda nytt jobb med det sysselsättningsmål som ni hade satt upp, utan det är bara att dela på jobben. Det behöver inte vara en enda extra arbetad timme för att man ska kunna nå det målet.Det är det som poängen med det sysselsättningsramverk som vi tänker oss, där man har ett tydligt mål för arbetslösheten men sedan går vidare och noga följer både arbetade timmar och sysselsättningsgraden i ekonomin.Det här är en regering som kommer att ha ett väldigt tydligt fokus på jobben, för vi vet hur viktigt det är för människor att ha en möjlighet att kunna försörja sig själva. Vi vet vad ett jobb innebär för att man ska känna att man är med och bidrar och är en del av samhällsutvecklingen men också vilken frihet det innebär att kunna ha en egen inkomst och därför kunna bestämma över sitt eget liv.Det är ett tydligt jobbfokus i den här budgeten från regeringen, men detta jobbfokus kommer inte bara att handla om att sänka skatten.